Herr talman! Doris Håvik talar om tio små negerpojkar och om att den ene efter den andre föll ifrån. I det här fallet hade de ett högt föredöme att följa. En liten blond flicka hade nämligen fallit ifrån allra först. Någon gång mellan den 28 oktober 1982 och den berömda novembermorgonen hösten 1984 föll Doris Håvik ifrån. Doris Håvik säger att vi har klena argument för att gå emot förslaget om de s.k. BB-avgifterna. Men den 28 oktober 1982 måste hon själv ha haft goda argument för att inte bara gå emot ett förslag, utan ta initiativ och kräva att man i lag skall garantera att sådana avgifter aldrig införs. Skulle vi inte, vänner emellan, kunna få litet hjälp med argumentationen, för något måste väl Doris Håvik komma ihåg av vad hon kan ha sagt den gången. Eller är det kanske med detta som med i stort sett allt annat som uppenbarligen skedde i riksförsäkringsverkets styrelse den dagen? Med stor emfas och i egen, avvikande mening yrkade Doris Håvik då också avslag på förslaget att begränsa antalet år under vilka föräldrapenning utgår från 8 till 3, som förslaget den gången gällde — sedan blev antalet år 4. Av den ståndpunkten finns ingenting kvar i dag. Med lika stor emfas yrkade Doris Håvik bifall till det förslag som Margé Ingvardsson nu framför, att man obligatoriskt skall kvotera föräldrapenningen mellan föräldrarna. Dessutom tog Doris Håvik sig friheten att peka på behovet av fortsatt utredning rörande deltidsarbetandes sjukförsäkring.

Herr talman! Jag tackar Doris Håvik för hennes historieskrivning när det gäller de deltidsarbetande. Jag förstår, eftersom jag är relativt ny här i riksdagen, att det är mycket man inte kan känna till om det som varit sedan gammalt. Jag är också tacksam för vad den här utredningen har uträttat. Men när nu utskottet har ställt sig bakom förslagen, då tycker vi att regeringen borde reagera och göra någonting åt saken. Detta är ett stort problem för väldigt många människor, och det ville vi påvisa. Eftersom ingenting har hänt, tyckte vi att en reservation skulle väga tyngre än bara ett påpekande i debatten, som man kanske inte alltid lyssnar på på rätt sätt. Doris Håvik talade om hur bra folkpartiet var under Gabriel Romanus tid när det gällde jämställdhet och jämlikhet. Till detta vill jag säga att jag tror att vi har otaliga bevis på att vi har kämpat för jämställdhet och jämlikhet också efter Gabriel Romanus epok, även om den var mycket positiv. För oss är jämställdhet och jämlikhet fina honnörsord, och vi vill arbeta vidare med de tankar dessa inrymmer. När det gäller BB-avgiften finns det givetvis mycket som är rätt i det som Doris Håvik sade här — det går inte att komma ifrån. Men vad det handlade om var att vi fick en ganska hård press på oss under en dag i november, vilket var helt felaktigt med tanke på vad saken gällde. Vad vi tyckte i det läget var att man hade smugit in denna avgift i propositionen. Det fanns alltså inte någon utredning eller något betänkande som låg till grund för förslaget, utan det var ganska nytt vid det tillfället. Man hade till den här dagen inte hunnit sätta sig in i alla de tankar som fanns i propositionen. Det hade givetvis varit mycket lyckligare om vi i lugn och ro hade fått fundera, talas vid och diskutera om de här frågorna. Vad det handlade om var en principfråga. Man hade sedan många år tillbaka tillämpat den principen att barnfödandet var kostnadsfritt. Detta ändrar man inte så enkelt utan att titta på de komplikationer som kan vara förenade med barnafödande och som kan få konsekvenser som inte förekommer i samband med vanliga normala förlossningar. Jag tycker att det är fullt riktigt att man närmare undersöker detta genom att göra en ordentlig utredning. När det sedan gäller Doris Håviks ”tillrättaläggande” av hur vi hanterat frågan i folkpartiet, där hon sade att vi inte ”föll undan” förrän kl. 5, vill jag säga att vi arbetar ganska demokratiskt inom folkpartiet. Vi hade inte vårt gruppmöte förrän klockan halv 4 på eftermiddagen och var inte klara förrän kl. 5. Dessförinnan gav vi inte några besked, även om vår gruppledning skulle ha sett saken på ett annat sätt. Det är riksdagsgruppen som bestämmer hur vi handlar här i riksdagen. Det var orsaken till att beskedet kom kl. 5.

Herr talman! Fru Håvik började sitt anförande med att redogöra för hur förhållandena var för kvinnor som födde barn före 1955. Det är riktigt att det var dåliga förhållanden då. Det var betungande att föda barn, att vara sjuk och att kombinera villkoren i arbetslivet med småbarnsarbete hemma. Men detta har ju förbättrats efter 1955, och det är ett resultat av arbetarrörelsens kamp och arbetarrörelsens värderingar. Det är ju arbetarrörelsen som har gått i spetsen för dessa förbättringar för kvinnor som föder barn, för sjuka osv. Det är ju inte de borgerliga partierna som har gått i spetsen för de förbättringarna. Sedan blir Doris Håvik upprörd över att vpk går i spetsen för att förhindra att man inför avgifter inom förlossningsvården. Ja, det får stå för Doris Håvik, men det är klart att vi inom vpk som en del av arbetarrörelsen blir djupt oroade, när vi ser hur socialdemokraterna lämnar grundläggande värderingar som har präglat den samlade arbetarrörelsens syn på kvinnor, barn och förlossningsvård. Och vi reagerar. Fru Håvik försöker att få det att framstå som logiskt att man betalar när man ligger på BB. Åtminstone för maten, säger Doris Håvik, 45 kr. om dagen! — Det kan man ju tycka. Men inför man den principen att man skall betala när man ligger på BB och säger att kostnader för maten hade mani alla fall haft hemma, hur blir det då med logiken när det gäller andra som ligger på sjukhus utan att betala, exempelvis hemmamakar och sådana som har låg ersättning? Kan man då säga att de inte skulle ha haft matkostnaden, om de i alla fall var hemma? Men då brister det ju i logiken. Det gäller att sätta en gräns, och vi sätter en gräns genom att inte gå med på att införa nya avgifter för en grupp som inte har betalat förut. Man måste sätta gränsen här, annars blir det mycket svårt med logiken, med att förklara varför andra inte skall betala kostnaderna för mat när de ligger på sjukhus. Om det nu är så, att socialdemokraterna upplever det som en orättvisa att kvinnor som har komplikationer får ett avdrag, skall man väl inte införa baklängesrättvisa genom att avgiftsbelägga för andra grupper. Det naturliga hade varit att slopa avgifterna även för gruppen som föder med komplikationer.

Herr talman! Jag skall helt kort säga till Nils Carlshamre att lagstiftningen som inte tillämpades, dvs. att sjukpenningavdrag kunde göras, borde förtydligas. Jag skrev under riksförsäkringsverkets yttrande till regeringen. Yttrandet gick ut på att regeringen fick ta ställning. I det läget sade vi oss att det inte skulle vara någon avgift över huvud taget när det gällde förlossningsvård. Senare fick jag av regeringen veta att dessa 19 milj.kr. skulle bl.a. användas för att förlänga den tid en person kan vara hemma hos ett sjukt handikappat barn i åldern 12-16 år. Jag tyckte att detta var en god användning av pengarna i stället för att använda dem så, att kvinnor utan kompliktioner skall slippa 45 kr. i sjukpenningsavdrag. Enligt min mening är detta logik, om man menar någonting när det gäller intresse för de handikappade. Vi visste att vi skulle förlora voteringen, även om Kenth Skårvik, och nu också Nils Carlshamre, säger att detta förslag är riktigt i princip. Vi hade, heter det, för kort tid på oss, det ramlade över oss, därför tog vi ställning på det här sättet. Sedan november månad har ni väl ändå haft tid på er att bestämma er för hur ni skall votera, om ni nu tycker att det blivit fel. Eller är ni så låsta att ni säger: Visst är det fel, men vi tog ju ställning i november. Jag accepterar, och respekterar, om ni tycker att ni hade för kort tid på er den gången, men säg inte att det smögs på er, Kenth Skårvik. Även Nils ”Carlshamre förnekar faktiskt att så skedde. På s. 91 i propositionen kan man läsa om detta — det är t.o.m. inramat. Under finns det också en förklaring vad det handlar om. På presskonferensen visades det här mycket tydligt. Men när pressen kommer med en, skall vi kalla det en dramatisk, sensationell nyhet i tidiga morgonväkten, då står man inte pall. Ni kunde ju ha väntat ett tag. Det kom väl fler gruppmöten, och man hade ju en motionstid på 14 dagar. Margö Ingvardsson, det är alldeles riktigt att arbetarrörelsen har gått i spetsen när det gäller förbättringar, men arbetarrörelsen sade också att den vill skapa pensioner, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring m.m. på en sådan nivå att det finns möjligheter att klara av mat och logi. Detta låter kanske löjligt i dag, men jag vet att det när kampen fördes utifrån dessa grundförutsättningar var en hederssak att man skulle klara av mat och logi. Det var också en förhoppning, och kanske just då en dröm, ätt någon gång kunna genomföra de förbättringar det nu är fråga om. Där är vi nu, vi har skapat en försäkring, så att vi kan klara vår försörjning.
Herr talman! Jag gav Doris Håvik tillfälle att — med den generositet som ibland är utmärkande för henne — hjälpa till med argumentationen mot BB-avgifterna från det rika förråd som hon måste ha haft till hands hösten 1982. Men jag bad inte om hjälp med formuleringen, och det tänker jag inte göra. Med förlov sagt tror jag att jag gör formuleringarna bäst själv. Jag har inte sagt att jag i princip godtar några BB-avgifter, och jag har inte sagt att vi hade ont om tid. Jag har sagt att frågan inte är så stor som den har gjorts, att den är illa beredd och att tidpunkten var fel. Detta var vad jag sade, och därför står jag kvar vid mitt yrkande om bifall till utskottsmajoritetens förslag på den här punkten.
Herr talman! Detsamma gäller för oss: vi står kvar vid det beslut som vi har fattat när det gäller BB-avgifterna. Vad vi har sagt i detta läge är att vi tror förslaget har konsekvenser. Också förmånerna för andra barnaföderskor behöver diskuteras. Därför anser vi att frågan måste utredas betydligt bättre, och till dess står vi kvar vid det beslut som vi har fattat. Vi yrkar avslag på förslaget om BB-avgifter och står kvar vid vårt ställningstagande tills regeringen kommer med ett annat förslag om hur avgifter skall kunna tas ut.

Herr talman! Jag vill återkomma till fru Håvik och värderingarna inom arbetarrörelsen. Det har väl varit en gammal värdering inom arbetarrörelsen att förbättringar för de svaga beträffande pensioner, sjukförsäkring och föräldraförsäkring skall ske på bekostnad av dem som har någonting. Det har väl aldrig varit en princip inom arbetarrörelsen att förbättringar av en svag grupps förhållanden skall ske på bekostnad av en annan svag grupp — som man vill göra här, när man tar pengar från en grupp barnfamiljer för att ge till handikappade, som också har en besvärlig ekonomisk situation. Man hade andra omfördelningsprinciper inom arbetarrörelsen tidigare. Jag kan tänka mig andra omfördelningar. Vi hade en extra förmögenhetsskatt 1984, som gav statskassan nästan 1 miljard. Men det ansåg regeringen att vi hade råd att avstå från, så den skatten utgår inte från 1985. Det är en hel miljard, och det hade räckt en bit på vägen när det gäller att finansiera föräldraförsäkringen. Jag vill också påstå att socialdemokraterna redan i budgetpropositionen har beaktat de uteblivna BB-avgifterna. På s. 36 i socialdepartementets bilaga nämner man 51 milj.kr. i rationaliseringsvinster inom försäkringskassorna och säger sedan att en del av det beloppet bortfaller på grund av att regeringens förslag beträffande föräldraförsäkring m.m. ”avviker från det vid planeringstillfället förväntade”. Något har alltså ändrats under behandlingen, så att en del av dessa 51 miljoner bortfaller. Det måste vara BB-avgifterna som redan är finansierade den vägen.

Herr talman! Nej, jag har inte alls trott att Nils Carlshamre skulle ändra sig i denna fråga. Jag vet att han har samma uppfattning om detta förslag som jag, men han tycker att det kom vid en illa vald tidpunkt. Ni moderater kan inte bli trovärdiga då ni vill föra besparingspolitik i övrigt. Ni vill göra nedskärningar när det gäller kompensationsnivån för sjukförsäkring och föräldraförsäkring, men samtidigt ömmar ni för dessa som får 45 kr. i sjukpenningavdrag, för kvinnor som föder barn utan komplikationer — för de övriga görs det ju avdrag på sjukpenningen när de föder barn. När Margö Ingvardsson talar om logik i detta sammanhang måste jag fråga om hon vet vad logik är. Det finns inget förslag från vpk om helt fri förlossningsvård, om att det inte skall göras avdrag på sjukpenningen vid förlossning. Om vpk genomgående hade sett problemet på det sättet hade Marg6ö Ingvardsson kunnat tala om logik. Vpk:s förslag kostar 500 milj.kr. Det är inte konstigt att vpk:s procent av väljarna är mycket låg. Svenska folket genomskådar en politik som aldrig konfronteras med verkligheten och ett parti som handskas så lättsinnigt med pengar. Folk är misstänksamma mot sådana förslag. Vi socialdemokrater visste tidigare att vi skulle förlora denna votering, och jag har nu också här hört att vi kommer att göra det. Kvinnor som föder barn okomplicerat skall slippa avdrag på föräldrapenningen, medan de andra drabbas. Vi ville då i stället använda pengarna för att ge föräldrar till handikappade barn möjligheter att flexibelt utnyttja de 60 dagarna då tillfällig föräldrapenning utgår. Sjukdomskravet skulle inte vara så starkt när det gällde dessa dagar som det är när man skall vara hemma och vårda sjukt barn. En av eller båda föräldrarna skulle kunna gå med sitt barn till förskolan eller inskolningen, i en situation där ett handikappat barn behöver föräldrarnas stöd på ett helt annat sätt — för att introducera barnet, kanske för att det skall slippa mobbning och för att skapa förståelse för och kännedom om handikappet. Föräldrarna är bäst lämpade att tillsammans med barnet informera och introducera. Eftersom vi skulle förlora denna omröstning tyckte vi socialdemokrater i utskottet att vi skulle se till att de 19 miljonerna användes på detta sätt. Jag kastade fram förslaget i utskottet, och jag vill nämna för HCK, som har skrivit till oss, och andra att vårt förslag avvisades av de partier som anser att det inte skall göras ett avdrag på 45 kr. för kvinnor som föder barn okomplicerat.

Herr talman! Mycket har redan skrivits och sagts om den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar. Vissa frågor har utbasunerats i pressen, och i dag även från denna talarstol, som stora reformer. En fråga har regeringen verkligen legat lågt med — man har minst sagt smugit med den — och den är minsann inte ”inramad” i propositionen. Det gäller förslaget om att hemmamakeförsäkringen på sikt helt skall upphöra. Regeringen har gömt detta faktum bakom förslaget om en förbättrad frivillig sjukpenningförsäkring för bl.a. hemmamakar och studerande, vilket naturligtvis har presenterats som en stor reform. En sak har socialministern lärt av tidigare misstag när det gällde änkepensioneringen. Han har inte föreslagit att försäkringsskyddet skall ryckas från dem som redan är inlemmade i försäkringen. Jag vill gärna säga att detta är en viss förbättring jämfört med sjukpenningkommitténs förslag. Inga nya hemmamakar kan emellertid ansluta sig till försäkringen. De erbjuds endast ett försäkringsskydd genom den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Som skäl för ett slopande av den obligatoriska hemmamakeförsäkringen anförs att den utgör ett udda inslag i sjukpenningförsäkringen, då syftet med försäkringen inte anses vara att den skall ersätta ett inkomstbortfall, utan skall endast utgöra ett bidrag till de kostnadsökningar som uppstår, då den hemarbetande maken på grund av sjukdom inte kan utföra de vanliga sysslorna. Som skäl för ett borttagande av den obligatoriska hemmamakeförsäkringen anförs vidare, att samhället har förändrats sedan denna försäkring infördes, genom att allt fler kvinnor förvärvsarbetar utom hemmet och därmed blir berättigade till sjukpenning. Jag noterar att propositionen är betydligt försiktigare i sina uttalanden än sjukpenningkommitténs majoritet. Den senare är ganska cynisk i sina uttalanden och anser försäkringen som helt otidsenlig, bl.a. med tanke på att allt fler kvinnor förvärvsarbetar. Samma uttalanden har också gjorts av socialdemokratiska företrädare i debatten. Vilka är då hemmamakeförsäkringen till för? Ja, vi kan se på riksförsäkringsverkets statistik och notera att de hemarbetandes antal är störst i åldrarna 55-64 år. Ca en tredjedel av det totala antalet försäkrade, dvs. i runda tal 100 000 kvinnor, är i åldrarna 25-39 år, således kvinnor som i regel har små barn. Det här gäller alltså familjer under ofta små ekonomiska förhållanden, hårt drabbade av skattetrycket, men människor som utför ett viktigt arbete i hemmet. Förslaget måste också ses mot bakgrund av den höga arbetslösheten i landet. Möjligheten för äldre och medelålders kvinnor att få ett arbete i exempelvis den värmländska glesbygden är nära nog obefintlig. Många arbetar som jordbrukarhustrur, och för dem är hemmamakeförsäkringen den enda grundtryggheten i socialförsäkringen. Jag tycker att det är bra att möjligheterna nu ökar för hemarbetande och studerande att få en förbättrad frivillig sjukpenningförsäkring. Man har tidigare legat mycket lågt när det gällt dessa möjligheter. Under många år har det inte gjorts någon som helst reklam för den frivilliga försäkringen, men nu anses det vara en stor reform. Det är alltså bra att dessa möjligheter ökar. Men vi skall också vara medvetna om att kostnaden för försäkringen, kanske 600-1 000 kr. per år, för många i små ekonomiska omständigheter kan utgöra ett hinder för anslutning till försäkringen. Vi reservanter anser därför, att den obligatoriska hemmamakeförsäkringen bör kvarstå i sin nuvarande omfattning. Naturligtvis vore det önskvärt att höja försäkringens grundbelopp väsentligt med tanke på det värdefulla arbete, som utförs i hemmen, och med hänsyn till att beloppet på 8 kr. per dag inte har höjts sedan 1974. Av statsfinansiella skäl är det f. n. tyvärr inte möjligt att förorda en sådan höjning, men den obligatoriska försäkringen bör ändå kvarstå som en grundplåt, som kan kompletteras med den förbättrade frivilliga försäkringen upp till ett belopp motsvarande föräldraförsäkringens garantinivå. Vi anser att regeringen i god tid före förslagets ikraftträdande den 1 januari 1986 bör lägga fram ett nytt lagförslag i enlighet med vad vi reservanter har skisserat. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 16 från moderaterna. Jag övergår så till att kommentera reservation 18, som behandlar frågan om sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare. Detta är, herr talman, en fråga som vid ett flertal tillfällen har debatterats här i kammaren. Försäkringen är och har av flera skäl varit föremål för kritik. Det är också en försäkring som inte är så alldeles lätt att konstruera och administrera — det kan jag gärna tillstå. Bedömningen av sjukpenninggrundande inkomst för en egenföretagare görs i dag från förhållanden i förfluten tid, i vissa fall med upp till fem års eftersläpning. Under sjukpenningkommitténs arbete framkom också, att det fanns en bristande enhetlighet i bedömningen vid olika försäkringskassor. Ett skäl till kritik av nuvarande ordning är att många egenföretagare får en alltför låg sjukpenning i förhållande till inbetald avgift. Ett annat problem är, att en egenföretagare aldrig kan sjukpenningplaceras i högre inkomst än motsvarande anställd, även om hans arbetsinsats i verkligheten skulle motivera det. Sjukpenningkommittén prövade olika alternativ till förändringar av bestämmelserna om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare. Kommittén liksom utskottets majoritet har funnit att de lösningar, som är mest lämpliga, ryms inom nuvarande regelsystem. Man menar att en s.k. flexibel tillämpning, dvs. ett bättre utnyttjande av gällande bestämmelser, kan avhjälpa en del av de skevheter som finns i dag. Man syftar bl.a. på möjligheterna att lägga en jämförelselön till grund under uppbyggnadsskedet av en rörelse, liksom i fall av stark skuldbelastning. En sådan mer flexibel tillämpning kan nås genom en ökad information och utbildning, liksom genom att ärendena bereds med grundlighet och omsorg, säger man. Vi reservanter anser emellertid, att man i stället för dagens system, där man beräknar den sjukpenninggrundande inkomsten i princip utgående ifrån den taxerade inkomsten, inför en ordning där användandet av en jämförelselön blir huvudregel. Vi anser också, att en avsevärd grad av schablonisering därvid kan ske. Vi anser att underlaget för egenföretagares sjukförsäkringsavgift skall vara registrerad sjukpenninggrundande inkomst. Därvid kan man få en överensstämmelse mellan avgift och förmån. Vi noterar, att utskottets majoritet genom sitt förslag med en ”smidigare tillämpning” erkänner att systemet med en jämförelselön har klara fördelar. Utskottsmajoritetens förslag vad det gäller att komma till rätta med bristfälligheterna i det nuvarande systemet torde dock endast åstadkomma ökat administrativt krångel. Man skall alltså hålla fast vid nuvarande system samtidigt som kassorna vid fler tillfällen än hittills skall frångå den taxerade inkomsten som beräkningsgrund för sjukpenning. Detta måste bli ett mycket tungrott utredningsarbete, och risken för bristande enhetlighet i bedömningarna torde bli ännu större än i nuläget. Vi förordar alltså, herr talman, att ett system med jämförelselön införs, och vi anser att regeringen snarast bör förelägga riksdagen ett förslag till ändrad lagstiftning i denna fråga. Därmed yrkar jag bifall till reservation 18. En annan fråga, som många gånger har diskuterats i riksdagen och även tidigare i dag, är frågan om sjukpenning vid deltidsarbete, särskilt vid s.k. koncentrerad deltid. För personer som har sin arbetstid förlagd till ”onormala” tider, t.ex. om man arbetar skift under en vecka och är ledig nästa vecka, om man arbetar heltid ett par dagar i veckan och är ledig övriga dagar, blir ersättningen vid sjukdom och vård av sjukt barn orättvis, om sjukfallet inträffar under dag, då man inte skulle ha arbetat enligt arbetsschemat. Om sjukdomsfallet inträffar under en arbetsfri dag, görs fullt löneavdrag, och personen i fråga får ingen sjukersättning, trots att avgiften till sjukförsäkringen baseras på årslön. Snedheten i det rådande systemet beror på försäkringskassans nuvarande metod att beräkna sjukpenningens storlek, dvs. man dividerar årsinkomsten med 365 och inte med antalet reellt arbetade dagar. Den här orättvisan drabbar inte minst småbarnsmammor som arbetar koncentrerad deltid. Den här frågan har varit aktuell i utskottet vid ett flertal tillfällen, och utskottet har understrukit angelägenheten av att frågan om en mer rättvis ersättning vid korttidsfrånvaro för deltidsarbetande får en lösning, något som Kenth Skårvik tidigare i debatten i dag har påpekat. Ingenting har emellertid skett, och vi reservanter anser nu att riksdagen ånyo bör begära en fortsatt utredning av frågan. Eftersom frågan enligt fru Håvik är en lång historia, framstår naturligtvis angelägenheten härav ännu klarare. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 20. Så till sist några ord om det särskilda yttrandet. Vi moderater har med anledning av propositionen föreslagit en höjning av garantinivån från 48 till 55 kr. per dag. Vi har nu funnit att garantinivåns ursprungliga realvärde ytterligare har utholkats av inflationen, och i en motion till årets riksmöte har vi föreslagit en höjning av garantinivån till 60 kr. Med anledning härav har vi nu avstått från att yrka bifall till motion 257 yrkande 3. Därmed yrkar jag, herr talman, förutom bifall till reservationerna bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Av den utdelade talarlistan framgår att min partikamrat Ulla Johansson står anmäld som nästa talare. Men eftersom Gullan Lindblad här tog upp frågan om hemmamakeförsäkringen och beräkningen av egna företagares sjukpenninggrundande inkomst, så finner jag att det åvilar mig att svara när det gäller reservationerna på dessa punkter. Därför får jag be om ursäkt för att jag besvärar genom att gå upp i talarstolen igen — det blir ju rätt ofta. När det gäller hemmamakeförsäkringen, så ligger 8 kr. fast sedan 1976. Ingenting hände under den tid man hade möjligheter att höja denna hemmamakeförsäkring, fram till 1982. Det fanns verkligen stora möjligheter, men ingen av alla de socialministrar som hade hand om detta avsnitt lade fram förslag om höjning. Det gäller är en försäkring som tillkom 1955, i samband med att vi införde den obligatoriska försäkringen. Det var den enda försäkring som icke byggde på inkomstbortfall vid förvärvsarbete, vilket gällde för försäkringen i övrigt. Därför utgick inte heller någon avgift, som det gör för andra försäkringar. Om man skulle höja beloppet när det gäller denna försäkring tror jag att man måste höja det till ungefär 28 kr. för att få en motsvarighet till vad 8 kr. var värt 1976. Till detta finns det inga pengar. Jag tycker att det är förnedrande för hemmamakar att vi skall genomföra en höjning utan att ge dem möjligheter att genom någon annan typ av försäkring förbättra sin situation. Inom föräldraförsäkringen finns garantinivån, f.n. 48 kr., som man kan anknyta till, och den utvecklas efter hand. 15 90 utgår i statsbidrag, och sedan är det en egenavgift. 8 kr. är kvar för dem som har rätt till försäkringen i dag. Frågan är utredd — Gullan Lindblad och jag satt i samma utredning. Jag vet att det inte råder enighet härvidlag inom moderata samlingspartiet. Folkpartiets representanter tyckte att det här var en bra lösning, och vi var också eniga på den punkten i utredningen. Helt kort, eftersom jag bara har tre minuters repliktid: När det gäller egna företagare, så vet Gullan Lindblad lika bra som jag att den konstruktion som åstadkommes inom utredningen skulle innebära att många egna företagare skulle få en sämre sjukförsäkring än vad de har i dag. Detta visar de exempel som vi tog fram. Och de som möjligen skulle tjäna på det hela var lantbrukarna. Men vi hade, när vi testade förslaget, svårigheter att få klarhet i om lantbrukarna verkligen ville betala den förhöjda avgiften.
Herr talman! Doris Håvik anser att det skulle vara förnedrande med en höjning av hemmamakeförsäkringen. Jag beklagar att det icke finns finansiella möjligheter att göra en sådan höjning. Det arbete som utförs i hemmen är naturligtvis ett viktigt arbete — även om det råkar vara så att försäkringen icke totalt sammanfaller med de försäkringsrättsliga aspekterna i övrigt, vilket jag naturligtvis känner till. Jag beklagar att ingenting har hänt tidigare heller. Men i dagsläget anser jag att man åtminstone borde låta 8-kronan ligga som grund i försäkringen, så att man sedan kan bygga upp den frivilliga försäkringen ovanpå. Vi två har helt olika uppfattningar i denna fråga. Jag anser att försäkringen borde ha förbättrats, och därvid har jag också, enligt vad jag kunnat läsa mig till, stöd av riksförsäkringsverket; verket anser egentligen att man borde ha höjt den nuvarande hemmamakeförsäkringen, men inte heller från det hållet har man kunnat anvisa några ekonomiska lösningar. Vad gäller egenföretagarna, har ju ändå utskottets majoritet erkänt att systemet i dag inte är bra och att ett system med jämförelselön har stora fördelar. Man är ju beredd att delvis tillämpa den principen. Men nu rör man ihop det, så att man inte får någon egentlig princip, utan det blir — som Försäkringskasseförbundet mycket riktigt påpekat — ett ökat administrativt krångel, och risken är uppenbar, att det uppstår stora skiljaktigheter i bedömningen mellan olika kassor. Jag vidhåller alltså att vårt förslag skulle vara bättre för det stora flertalet företagare. Framför allt skulle det medföra en överensstämmelse mellan avgift och förmån som inte är fallet i dag.
Herr talman! Gullan Lindblad medger nu att hon inte kan höja grundbeloppet 8 kr. Hon skulle gärna vilja göra det men har inga pengar till det. Jag kan inte erinra mig att Gullan Lindblad drev denna fråga med någon emfas under åren 1976-1982. Det är möjligt att hon har gjort det på sitt sätt, men hon har inte gjort det så att det har lämnat några spår efter sig på så sätt att man minns denna kamp för hemmamakarnas rätt att få en höjd sjukpenning. Jag förstår att Gullan Lindblad tycker att den frivilliga försäkringen är bra och accepterar den. Vad det handlar om är att alla skall ha 8 kr. i botten. Det som skiljer är att grundbeloppet sedan kommer att tona ut under en övergångstid. Att påstå att detta förslag skulle ha smugits in i propositionen är väl ändå fel. Jag har tagit med mig de sidor i propositionen som gäller hemmamakar. Denna fråga tas upp på s. 94,95 och 96. Pås. 95 finns inramat förslaget om en utbyggnad av den frivilliga sjukpenningförsäkringen, och dessförinnan finns en lång beskrivning av vad som gäller i dag. Sedan kommer förslaget. Det är verkligen framträdande i propositionen. När det gäller egna företagare skall man ungefär använda det system som finns. Jag medger att det tidigare systemet var stelbent. Riksförsäkringsverket kommer nu med tillämpningsföreskrifter. Vi skall självklart följa hur systemet slår i verkligheten. Jag tror att det för det stora flertalet kommer att vara en bra modell som vi nu skall tillämpa när det gäller fastställande av SG 1. Att det är svåra frågor är vi båda såsom försäkringskasseanställda medvetna om.
Herr talman! Doris Håvik sade att jag inte har lämnat några spår efter mig. Nej, måhända inte, men jag har hela tiden haft min uppfattning och även hävdat den i likhet med många andra i denna riksdag. Också till årets riksmöte har det väckts en motion med krav på förbättrade villkor när det gäller hemmamakeförsäkringen. Beträffande min egen oförmåga får jag väl citera en berömd person från mitt eget län, som vid något tillfälle yttrade: ”Jag haver icke varit i den ställningen.” Det är kanske detta det beror på. Men jag kommer i alla fall att hävda att de hemmaarbetandes försäkringsförmåner på något sätt måste förbättras. Jag är glad över att socialministern ändå har insett, att det var viktigt att ”putsa upp” den frivilliga försäkringen så att det nu blir bättre möjligheter för både hemmaarbetande och studerande. Men den ”ram”, som Doris Håvik talade om, handlar om utbyggnaden av den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Med ”försäkringstext” står litet insmuget, att hemmamakeförsäkringen på sikt skall upphöra. Jag är glad över att Doris Håvik egentligen erkänner att vårt system med jämförelselön när det gäller egenföretagarnas sjukpenning är bättre. Det är alltid något. Vi kan hoppas och tro att nästa steg blir att man, som också sades i sjukpenningkommittén, skall kunna pröva detta i ett första skede för att sedan eventuellt tänka sig att övergå till vårt förslag. Annars kan jag konstatera att Doris Håvik egentligen inte har så mycket till övers för vare sig hemarbetande eller egenföretagare.

Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig bl.a. vid resonemanget kring kontaktdagar. Jag har reagerat för de skrivningar som har gjorts om att regeringen kommer med pekpinnar och att föräldrarna själva skall få avgöra när kontaktdagarna tas ut. Vi har äntligen kunnat få en föräldraförsäkring som ger föräldrarna rätt att under två dagar per år, från fyra års ålder till tolv år, göra den medverkan för barnens skull i förskola och skola som de länge har krävt. Jag tycker att det är ur skolans och förskolans synpunkt och för de många föräldrarnas skull en väldigt viktig reform. Önskemålet om kontaktdagar har funnits länge. En del har klarat kontakten med egna pengar, men man har inte kunnat kräva detta av alla, eftersom många inte har haft råd. Övergång mellan förskola och lågstadium är det avsnitt där vi hittills har lyckats bäst och kommit längst när det gäller ett organiserat samarbete både i lärarutbildningen och på det lokala planet. Det är naturligtvis ett önskemål att antalet kontaktdagar skulle kunna vara fler än två, men vi är inom utskottsmajoriteten glada för att vi har kunnat börja med två dagar. Jag tycker att det är litet skrämmande att centerpartiet i sin reservation helt avvisar tanken på att göra om försäkringen och skapa möjligheter att ta ut kontaktdagar. Förste vice talmannen och Göte Jonsson har väckt en motion med yrkande om att rätten till kontaktdagar begränsas till att gälla barn under åtta års ålder. Men vi vet att problem kan dyka upp även under åren på mellanstadiet. Det blir miljöbyten, det blir lärarbyten, och det blir i många fall kamratbyten. Därför behövs kontaktdagarna även där. Vi tycker att det är bra med en sammanslagning av de två försäkringsformerna föräldrapenningen och den särskilda föräldrapenningen. Jag tror att det är nödvändigt att stå fast vid att uttaget sker som det föreslås i propositionen, och vi kommer att arbeta för att det när ekonomin tillåter blir fler kontaktdagar. Jag yrkar därför avslag på reservation 5 från centerrepresentanterna och på reservation 9 från moderaterna och folkpartiet liksom på vpk-reservationen 10 om utökat antal kontaktdagar. Som vanligt är det lättare för vpk att föreslå förbättringar än att finansiera dem. Reservation 13 gäller övergångsbestämmelserna. Utskottsmajoriteten tyckte att propositionens förslag var litet snävt tilltaget, men vi kunde inte gå så långt som att föreslå att inga barn skulle behöva påverkas av retroaktiviteten. Därför gjorde vi den ändringen att föräldrar till barn som är födda t.o.m. 1983 får ta ut föräldrapenningen fram till utgången av 1987. Att vi inte går längre beror på att vi vill klara den förenkling som reformen är till för och så fort som möjligt komma bort från den dubbla administrationen. Den skulle annars pågå till en bit in på 1990-talet. Därför tycker jag att vi skall vara nöjda med den förändrade övergångsbestämmelse som vi ändå har fått i jämförelse med propositionen. Jag har suttit och lyssnat på den diskussion som förts. Jag tycker inte att reformen är stelbent, utan jag tycker att den ger möjlighet till valfrihet för fler föräldrar när det gäller att uppehålla kontakten med samhällsorgan som förskola och skola. Jag tycker att det är viktigt att vi börjar med de två kontaktdagar som nu föreslås och att det blir ett ökat föräldratryck att inrätta fler så småningom, när vi får råd. Jag tycker inte att detta är en proposition med pekfinger, utan en proposition som ger möjligheter för fler barnfamiljer till ökade kontakter. Eftersom Nils Carlshamre citerade skall jag också på slutet be att få komma med ett citat, som har ringt i öronen på mig. Det är orden i den gamla visan, att allting vad du gör kan jag göra bättre. Så har det låtit under en lång stund. Till Marg6é Ingvardsson skulle jag vilja säga: Alla de försäkringar som har diskuterats under förmiddagen har tillkommit för att vi skulle kunna klara oss själva. Det fordras en sjukpenning på 135 kr. om dagen för att man skall få 45 kr. i avdrag för BB-avgiften. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 15 och i övrigt till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på samtliga övriga reservationer.
Herr talman! Ulla Johansson sade att vi har reagerat negativt på reformen i fråga om kontaktdagarna, men det har vi egentligen inte gjort. Däremot tycker vi att föräldrarna har en sådan kompetens att de själva borde kunna få bestämma när de här dagarna skall tas ut. Pekfingret var just att man bara skulle få ta ut två dagar per år. Jag tycker också att det var positivt att utskottet gick längre än vad propositionen föreslog i vad gäller övergångsbestämmelserna. Men fortfarande menar jag att man ur rättvisesynpunkt borde ha tagit hänsyn till dem som har fött barn 1984 och dem som kommer att föda innan det här förslaget blir verklighet. Man borde ha varit generösare i det här fallet och verkligen gjort reformen rättvis för alla.

Herr talman! Med den erfarenhet jag har från skolan anser jag att vi behöver hjälpa till att fördela kontaktdagarna. Det är inte säkert att man spar dem tills man bättre behöver dem längre upp i skolådern, om man får ta ut dem på en gång.
Herr talman! Den grupp man kanske skulle tänka på i det här fallet är de ensamstående med barn. Vi såg ju artiklar i tidningarna i går — bl.a. i Göteborgs-Posten — som tog upp skrivelser från ensamstående föräldrar och adoptivföräldrar. De kan ibland vilja ta ut de här dagarna vid samlade tillfällen därför att de behöver dem bättre just då. Eftersom de är ensamstående måste de kanske ställa upp på ett annat sätt. Det är ett rättvisekrav att de skulle kunna få bestämma över kontaktdagarna, liksom även andra föräldrar borde ha kompetens att göra det.
Herr talman! Efter det senaste inlägget förutsätter jag att Kenth Skårvik kommer att medverka till att skapa de finansiella förutsättningarna för fler kontaktdagar framöver.

Herr talman! Vi har delat upp våra debattinlägg så, att jag skall beröra de två moderata reservationerna 12 och 13. I reservation 12 vid mom. 17 har vi reserverat oss mot att det i det aktuella lagförslaget endast talas om barnomsorg i samhällets regi. Vi anser att det är diskriminerande. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete för besök i förskola, fritidshem eller barnhälsovård skall enligt vår mening ha rätt att använda sina kontaktdagar även vid barnomsorg i privat regi. Vi anser att ersättningsrätten skall vara oberoende av huvudmannaskapet. Utskottets majoritet ger här uttryck för en djupt reaktionär inställning vid behandlingen av den moderata motionen 257, yrkande 4, när man säger: ”Utskottet är däremot inte berett förorda en utvidgning som innebär att även barnhälsovårdande verksamhet — — — som inte faller inom samhällets barnomsorg skall grunda rätt till föräldrapenning”. Tala om att se pysslingar mitt på ljusa dagen! Vi godtar inte denna diskriminering. Ersättningsrätten skall vara oberoende av huvudman. Familjerna måste ha frihet att välja formen för sin barnomsorg. Vi hemställer mot denna bakgrund att ses över i syfte att eliminera all diskriminering av enskild verksamhet. En sådan översyn bör ankomma på regeringen att verkställa, och förslag till korrigerad lagtext bör föreläggas riksdagen i god tid före den 1 januari 1986. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 12. Jag övergår nu till reservation nr 13, Övergångsbestämmelserna. Det är mom. 18 i utskottets hemställan. I propositionen föreslås bl.a. att föräldrapenning i samband med barns födelse och särskild föräldrapenning skall slås samman till en förmån som kallas föräldrapenning. I likhet med vad nuvarande regler för föräldraförsäkringen medger skall den sammanslagna föräldrapenningens totala utnyttjande vara 360 dagar, varav 270 med ersättning enligt sjukpenningnivån — lägst enligt garantinivån, som i dag är 48 kr. — samt 90 dagar med ersättning enligt garantinivån. Den väsentliga skillnaden i förhållande till nuvarande regler är att ersättningstiden maximeras så att ersättning endast kan utgå under barnets fyra första levnadsår. Vi har ingen invändning mot detta men anser övergångsbestämmelserna vara för snålt tilltagna. Enligt vår mening skall de nya reglerna om uttagstid inte tillämpas för barn som fötts före ikraftträdandet av lagen. Annars får reglerna retroaktiv verkan. De familjer som planerat enligt nuvarande regler och är inne i systemet före ikraftträdandet skall således, om de så önskar, kunna utnyttja den längre uttagstiden. Dei propositionen föreslagna övergångsbestämmelserna har vållat protester. Det är väl ingen överdrift att påstå att det har varit något som kan liknas vid en folkstorm. Men många brev och telefonsamtal kan man också karakterisera som nödrop från oroliga föräldrar. Förslaget innebär en retroaktiv begränsning av möjligheterna att ta ut resterande dagar inom föräldraförsäkringen med nuvarande regler. Detta har givit föräldrar stora möjligheter att spara på ersättningsdagarna för att använda dem vid inskolningsverksamhet, skolstart etc. Många, särskilt ensamstående föräldrar, har använt dessa dagar för att över huvud taget klara vården av sina barn. Så länge barnomsorgen inte är ett alternativ för alla har många föräldrar bokstavligen hankat sig fram med hjälp av dessa dagar. Förslaget innebär också att föräldrar som medvetet har planerat uttag av föräldrapenningen för att kunna fördela arbete, vård av och samvaro med sina barn under olika perioder ser denna planering falla. Det är sannerligen inte så enkelt i dag att skaffa barn till världen. Det kräver faktiskt planering både före och efter, så som vårt samhälle ser ut. Många har dessutom förlitat sig på att övergångsbestämmelserna i samband med det nya förslaget inte skulle beröra barn som redan var inne i systemet. Vi anser att förslaget är en olycklig lösning för de barnfamiljer som har sparat garantidagar för att kunna ta ut dessa under en följd av år. I utskottets skrivning benämns detta vissa övergångsproblem. Utskottets majoritet har förståelse för detta och föreslår därför att övergångsbestämmelserna utformas så att för barn födda senast 1983 bör s.k. sparade dagar kunna tas ut intill utgången av 1987. Det är bra. Men förslaget innebär ändå en retroaktiv inskränkning för många av dessa föräldrar. Vårt förslag är att de nya reglerna om uttag av föräldrapenning fram till dess barnet fyllt fyra år endast skall gälla för barn som föds eller tas emot för adoption under 1986 eller senare. Utskottet kan inte förorda att övergångsbestämmelserna ges en så vid karaktär och anför som skäl att det skulle bli två parallella system en bit in på 1990-talet. De administrativa förenklingar som var förslagets syfte skulle därvid omintetgöras. Jag tror faktiskt att vi under en övergångstid kan ha ett parallellt system med tanke på de fördelar det innebär för de föräldrar som redan är inne i systemet. Jag tror också att detta kan anses vara ekonomiskt neutralt. Erfarenheterna har ändå visat att de flesta föräldrar, 80 96, tar ut sin föräldraledighet under barnets tre första år. Det är 20 90 ungefär som har resterande dagar.

Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 13.
Herr talman! Möjligheten att bemöta reservation nr 12 skall jag, enligt den fördelning vi har gjort, överlämna till Monica Andersson. Men beträffande reservation 13 måste jag säga att jag tror att Siri Häggmark överdriver en aning när hon talar om en folkstorm mot övergångsbestämmelserna i den nya föräldrapenningslagen. De allra flesta har tagit ut sin föräldrapenning innan barnet uppnått fyra års ålder. Det är ett fåtal som, på goda ekonomiska grunder, har kunnat planera att spara dagar för lång tid framåt. Någon folkstorm tror jag inte vi skall tala om. Det är alltid så när man inför en förändring, att övergångsbestämmelserna i något fall kan drabba någon. Det har vi upplevt tidigare. Men nu har vi försökt få en så mjuk övergång som möjligt. När det gäller de ensamstående som hankar sig fram tror jag att det vore bättre om Siri Häggmark lade ner energi på att se till att barnomsorgen blev utbyggd, så att dessa föräldrar kunde få barnomsorg när de behöver det, och på att se till att kompensationsnivån bibehålls i vårt försäkringssystem så att de efter inkomstbortfallsprincipen kan klara sig ekonomiskt framöver. Jag tror att de grupperna har större glädje av det, och jag tror att vi skall kunna klara övergångsbestämmelserna också för de svagaste grupperna.

Herr talman! Det kan tänkas att folkstorm enligt Ulla Johansson är något mycket häftigare än den jag talar om. Men faktum är att frånsett alla de skrivelser som kom till socialförsäkringsutskottet fick jag väldigt många brev och telefonsamtal privat just om detta. Det visade sig att det inte var människor som hade det ekonomiskt gott ställt som ringde, utan det var faktiskt många av de ensamstående som jag beskrev hankade sig fram. Det kan naturligtvis slå väldigt olika, Ulla Johansson, men jag bryr mig faktiskt inte så mycket om dem som har det ekonomiskt gott ställt. Med min yrkesbakgrund vet jag vilka de ensamstående är och under vilka omständigheter de i många fall lever. Visst skall vi ställa upp, Ulla Johansson, för att bygga ut barnomsorgen, men vi skall inte ensidigt bygga upp barnomsorgen i offentlig samhällelig regi, utan vi skall bygga upp barnomsorg även i privat regi, så att vi får en mångfald. Då tror jag att även de problem som hänger samman med att inte alla kommer in i samhällets barnomsorg blir lösta.
Herr talman! Vi har väl fått ungefär samma brev, en del kopierade på samma apparater. Vi har fått ungefär lika många telefonsamtal, skulle jag förmoda, och diskuterat med ungefär samma människor — därför att de hade möjlighet att sätta detta i system. Men nu gäller det om vi skall ha dubbel lagstiftning och om vi skall ha dubbla förmåner långt in på 1990-talet. De flesta av de exempel vi har fått hittills gäller sådana som har haft ekonomiska möjligheter att planera på lång sikt. De ensamstående med låga inkomster har i regel inte möjlighet att göra en långsiktig planering.
Herr talman! Jag tror, uppriktigt sagt, att parallelliteten i systemet inte spelar så stor roll. Det tar ändå slut någon gång, Ulla Johansson. Jag håller fortfarande inte med om det som Ulla Johansson säger om de exempel vi har fått — även om det kan sägas gälla det material som kom till utskottet. Jag sade också, att jag på grund av min yrkesbakgrund fortfarande har mycket god kontakt med olika människor som har dessa problem. Och de som har kontaktat mig hade ingen aning om att vi har fått en omfattande brevskörd till vårt utskott. Jag förordar faktiskt, att vi skall vara generösa mot dessa människor när det gäller övergångstiden. Jag vidhåller fortfarande mitt yrkande om bifall till reservation 13.

Herr talman! Som redan framgått av debatten kommer propositionen om föräldraförsäkringen att innebära en stor förbättring för barnfamiljerna och öka möjligheterna för båda föräldrarna att vara hemma med sina barn när de är små och när de är sjuka. Den innebär en fortsättning på regeringens satsning på utökat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna, som påbörjades med årets stora barnbidragshöjning. Jag skall redogöra för de delar av propositionen som Doris Håvik och Ulla Johansson inte har gått in på. Det är till att börja med en lång rad förbättringar inom den tillfälliga föräldrapenningen. Här tillgodoser nu regeringen det krav som i många år väckts av handikapporganisationerna och som har diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen, nämligen att föräldrar till svårt sjuka och handikappade barn skall få rätt till ledighet för vård av sjukt barn även om barnet är mellan tolv och sexton år. Som villkor gäller att barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat handikapp är i behov av särskild tillsyn och vård. Tillsynsbehovet skall kunna styrkas av läkarutlåtande. Propositionen undanröjer också de svårigheter som i dag finns för föräldrarna att i olika situationer följa med sjukt barn till läkare. Om den förälder som normalt vårdar barnen måste besöka läkare med något av barnen, får den andre föräldern rätt till ledighet för vård av annat barn i familjen. För barn under tolv år skall båda föräldrarna samtidigt kunna ta ut föräldrapenning för att kunna följa med barnet till läkare när barnet lider av en allvarlig sjukdom. Föräldrapenning skall och kunna utgå om båda föräldrarna som en del i behandlingen av barnet behöver delta i ett läkarbesök eller i någon av läkare ordinerad behandling. En viktig förenkling för föräldrarna blir det också i och med att det kommer att räcka med sjukintyg utfärdat av sjuksköterska om barn under tolv är sjukt längre än sju dagar. Fädernas rätt till ledighet i samband med barnets födelse utökas också. Om familjen får tvillingar eller ännu fler barn, får fadern rätt att ta ut tio dagars ledighet per barn förutsatt att ledigheten tas ut inom sextio dagar från barnens födelse. Fäderna får också rätt till föräldrapenning när de är med vid förlossningen eller om de är hemma och vårdar annat barn när modern ligger inne för förlossning. Adoptivfäder får samma rätt till tio dagars ledighet per barn vid barnets ankomst om barnet inte har fyllt tio år. För de studerande som uppbär oavkortad lön under studietiden, skall studietiden kunna jämställas med arbete, så att de kan erhålla tillfällig föräldrapenning. Utöver dessa förbättringar av den tillfälliga föräldrapenningen föreslår vpk med instämmande av Kenth Skårvik från folkpartiet att den begränsning som finns att maximalt 60 dagar per år skall få användas till ledighet för vård av sjukt barn skall slopas, framför allt för föräldrar till svårt sjuka eller handikappade barn. Såsom även har påpekats i debatten bl.a. av Kenth Skårvik, finns det möjlighet att få vårdbidrag för de grupper av barn som vpk pekar på och som är långvarigt sjuka. Såväl föräldraförsäkringsutredningen som propositionen och utskottet anser att tidsgränsen av det skälet inte skall slopas. Dessutom vill vare sig vpk eller folkpartiet vara med om att finansiera de förbättringar som redan nu föreslås inom föräldraförsäkringens ram. Skulle ni då vara beredda att medverka till att finansiera den här förbättringen, som ni vill lägga till utöver de förbättringar som skall göras och som till 19 miljoner är ofinansierade? Den frågan tog Doris Håvik upp tidigare och pekade på att vi faktiskt hade haft en diskussion om möjligheterna att göra en sådan förbättring. Men vi socialdemokrater vill inte medverka till en ökning av statsutgifterna utan att se till att de är finansierade. Propositionen innehåller också en mycket viktig principiell förbättring. Man vill ge de kvinnor som avstängts från arbetet enligt 3 kap. 16 § Arbetsmiljölagen rätt till omplacering med bibehållen lön och, när inte det går, rätt till havandeskapspenning. Föreskriften i 3 kap. 16 § Arbetsmiljölagen kom till för att skydda gravida kvinnor och deras väntade barn mot brister i arbetsmiljön. Bestämmelsen tillämpas i dag för blyarbete, som gravida kvinnor därmed inte får syssla med. Genom att man kopplar omplaceringsoch ersättningsrätten till denna paragraf i arbetsmiljölagen kommer den rätten att utvidgas automatiskt den dag då bestämmelserna i 3 kap. 16 § Arbetsmiljölagen utvidgas till fler arbetsområden. En sådan utvidgning förbereds nu också av arbetarskyddsstyrelsen. Vpk försöker i sin reservation ge sken av att det råder delade meningar i denna fråga. Vpk vill att riksdagen skall hemställa hos regeringen om åtgärder som ger gravida kvinnor rätt till omplacering eller havandeskaps penning om de vistas i arbetsmiljöer där stark misstanke om risker för fosterskador föreligger — som det står i vpk-reservationens att-sats. Men varför vi skall gå omvägen via regeringen förstår jag inte. Arbetarskyddsstyrelsen har ju redan ansvar för att följa den här frågan och förbereder redan nu föreskrifter som berör gravida kvinnor som arbetar inom andra arbetsområden än sådana där de kommer i kontakt med bly. Arbetarskyddsstyrelsen har också ett nära samarbete med den forskning som pågår inom detta område. För att understryka hur angelägen vi anser att denna fråga är har utskottet dessutom sagt att utskottet förutsätter att arbetarskyddsstyrelsen skyndsamt utfärdar föreskrifter i de fall risker för fosterskador upptäcks i arbetsmiljön. Utöver den här förbättringen av havandeskapspenningen blir havandeskapspenningen också semesterlönegrundande. Dessutom kommer inte den karenstid för sjukpenningen som i dag tillämpas för egenföretagare att tillämpas för dem som får havandeskapspenning. Propositionen innehåller också flera förbättringar och utvidgningar av rätten att uppbära föräldrapenning enligt den sjukpenninggrundande inkomsten. Om t.ex. en förälder har högre sjukpenninggrundande inkomst före havandeskapet än efter, t.ex. om föräldern under havandeskapet eller efter barnets födelse minskar sin arbetstid eller helt avstår från arbete, får den föräldrern ändå uppbära föräldrapenning enligt den tidigare högre sjukpenningnivån. Denna rätt gäller om föräldern minskat sin arbetstid tidigast sex månader före barnets födelse och längst till det barnet fyller ett och ett halvt år. Denna tid förlängs nu med sex månader för den som har ledigt med föräldrapenning. För den som har tillfällig föräldrapenning förkortas tiden med ett halvt år, för att man inte skall kunna få högre ersättning när man är ledig för vård av sjukt barn än när man arbetar. Den här förändringen och förlängningen med sex månader för dem som har föräldrapenning har störst betydelse för dem som föder flera barn i följd, eftersom de får större möjligheter att behålla den tidigare högre sjukpenninggrundande inkomsten även för det andra barnet. I propositionen föreslås också ändrade regler så att de som har studerat eller varit arbetslösa och som nyligen fått jobb får rätt till föräldrapenning enligt den sjukpenninggrundande inkomsten även om de bara arbetat en kort tid. Kvalifikationstiden förkortas med 30 dagar, så att man skall ha varit sjukpenningförsäkrad hos försäkringskassan 240 dagar i följd över garantinivån före barnets födelse för att få föräldrapenning enligt den sjukpenninggrundande inkomsten. Utöver dessa förbättringar av föräldraförsäkringen innehåller propositionen också en mycket viktig jämställdhetsreform. Den nu gällande diskrimineringen av de familjer där den ena maken bara har rätt till ersättning enligt garantinivån avskaffas. I propositionen föreslås att föräldrapenning skall utges enligt den sjukpenninggrundande inkomsten oberoende av den andre förälderns sjukpenningnivå. Erfarenheterna visar att om fäderna utnyttjar sin lagliga rätt att vara hemma med barnen när de är små, leder det till att de även efter den tiden tar ett större ansvar för vården av barnen. Än så länge är det bara en av fyra män som utnyttjar denna sin rättighet. Eftersom jämställdhet mellan män och kvinnor är ett mål som en bred majoritet av Sveriges riksdag har ställt sig bakom, måste samhället också på olika vägar uppmuntra förändrade attityder, inte minst genom att se till att det finns ekonomiska möjligheter för familjerna att leva jämställt. Det gör det inte med nuvarande bestämmelser, enligt vilka den man som bor ihop med en kvinna som är hemmafru, studerande eller arbetslös utan ersättning inte har rätt till föräldrapenning över garantinivån. Vpk vill öka jämställdheten genom kvotering av föräldraledigheten. Det är en väg som är svårgenomförbar av administrativa skäl och därför att föräldrarna skulle uppleva det som ett intrång i sin rätt att själva bestämma hur föräldraförsäkringen skall tas ut. Då är den väg som föreslås i propositionen vida bättre, eftersom den ger alla föräldrar rätt till föräldrapenning enligt den sjukpenninggrundande inkomsten, även om den andra föräldern bara har rätt till ersättning enligt garantinivån. Den reformen kommer att ha störst betydelse för studerande och för par där någon av föräldrarna är arbetslös. Det kan gälla unga flickor som ännu inte har fått något jobb och långtidsarbetslösa som är utförsäkrade. Vi vet ju hur många av dessa unga flickor, t.ex. i Bergslagen, som inte har kommit in i något jobb eller som blir arbetslösa tidigt och får barn missgynnas med den nuvarande bestämmelsen. Att moderaterna inte vill ha den här reformen är inte särskilt förvånande. De har aldrig varit särskilt angelägna om reformer som uppmuntrar till jämställdhet mellan män och kvinnor. Moderaterna antyder också att föräldrarna skulle kunna tjäna ekonomiskt på förslaget. Nils Carlshamre raljerar och låter påskina att föräldrarna kommer att vara hemma och snickra på huset. Man erkänner i sin reservation att reformen skulle innebära förbättringar för studerande. Andra grupper som den innebär förbättringar för tar man inte upp. Ändå säger man nej, och man gör det med sådana här raljerande motiveringar. Jag skulle vilja fråga moderaterna: Vad kommer ni att svara de studerande som är föräldrar och som måste avbryta sina studier på grund av att den andre föräldern med ert förslag inte kan få föräldrapenning enligt den sjukpenninggrundande inkomsten? Och vad svarar ni den mamma som är arbetslös och som med ert förslag förvägras möjligheten att aktivt söka ett arbete medan mannen är hemma med barnet? Utöver de punkter som jag nu har tagit upp finns också en reservation från moderaterna som Siri Häggmark har berört och som syftar till att man skall få rätt till tillfällig föräldrapenning för besök i förebyggande barnhälsovård i privat regi och för besök i privat förskola eller privat fritidshem. Bakom den reservationen står också folkpartiet och Kenth Skårvik. Det är logiskt att man föreslår en sådan utvidgning, med tanke på att man framför allt inom moderata samlingspartiet men även inom folkpartiet är sådana ivriga anhängare av privatiseringskrav av olika slag. De privatiseringar av sjukvård och omsorg som ni föreslår skulle i en framtid kunna leda till att det blir plånboken som avgör vem som får tillgång till vård och omsorg. I det här särskilda fallet kan det också vara tillåtet att påpeka att förslaget om att tillfällig föräldrapenning skall utbetalas vid förebyggande barnhälsovård i privat regi, på ett otillbörligt sätt kommer att gynna de föräldrar som bor i områden med osedvanligt god tillgång till läkarvård av olika slag. Det gäller framför allt i storstäderna.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

Herr talman! Monica Andersson började sitt anförande med att tala om att föräldraförsäkringen är ett led i regeringens satsningar på ett ökat stöd till barnfamiljerna. En korrektare beskrivning hade varit att förslaget innebär en omfördelning av resurserna mellan barnfamiljerna. Det är just detta som vi inom vpk motsätter oss; att man på det här sättet ställer svaga grupper mot varandra — svaga grupper av barnfamiljer. För att föräldrar med handikappade barn skall få förbättringar skall familjer med friska barn betala. Vi menar att finansieringen skall tas från annat håll — från dem som har något att ta av. Vi har i vår ekonomiska motion angivit att man bör anslå 1,7 miljarder kronor till socialförsäkringen, och vi har också anvisat hur detta skall finansieras. Utöver vad som anges när det gäller finansieringen i den motionen kan jag här från talarstolen på rak arm peka på andra finansieringsmöjligheter. Den danska modellen innebär att en skatt läggs på de privata pensionsförsäkringarnas och på försäkringsbolagens räntor. Förra året inbringade den här skatten 5 miljarder i Danmark. Det är en möjlig finansieringsväg. Jag har tidigare pekat på möjligheten att även i år ha den extra förmögenhetsbeskattning som skulle ge 1 miljard kronor. Det finns alltså goda möjligheter att finansiera detta utanför ramen. Monica Andersson tog också upp vårt förslag om kvotering av föräldraledigheten. Monica Andersson anser precis såsom framhålls i motionen, att det här är ett problem som kan informeras bort. Ja, om pappornas bristande vilja att ta ut föräldraledigheten skulle bero på dåliga kunskaper, kan man helt klart informera bort problemet. Men när det handlar om fördomar ställer det sig något svårare att åstadkomma någonting med enbart information. När det gäller arbetsgivarnas ovilja mot pappornas föräldraledighet rör det sig dessutom om kostnader för arbetsgivarna. Det handlar om att tillfälligt mista en duktig arbetare och i stället tvingas sätta in en vikarie. Det handlar alltså om kostnader för arbetsgivaren. Då är argumenten om information något ihåliga. Det rör sig också om kostnader för familjer. Ett ännu bättre sätt att komma till rätta med pappornas ovilja vore givetvis att regeln om att man bara får pengar enligt garantinivån under de 90 dagarna slopades och ersattes med regel om sjukpenning även under dessa 90 dagar. Det har vi föreslagit i en reservation till detta betänkande. Så till utvidgningen av rätten att stanna hemma på grund av risker i arbetsmiljön: Nu påpekar talmannen att min taletid är slut. Jag får återkomma i en ytterligare replik.
Herr talman! Jag skall bara kort ta upp något av det som Monica Andersson berörde, nämligen detta att vi ställt oss bakom reservation 3. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi har framställt en motion i samband med den allmänna motionstiden i år om att utsträcka föräldrapenningtiden utöver 60 dagar för dem som har barn med handikapp. Monica Andersson ville understryka — det gjorde jag också — att rätten till tillfällig föräldrapenning för familjer med handikappade barn bör finnas när barnen är kortvarigt sjuka, inte i fråga om bestående förhållande. Vi utgick från att man i det senare fallet får vårdbidrag. När det sedan gäller finansieringen har den här frågan inte med BB avgifternas borttagande att göra, utan vi har tagit med detta i det finansieringsalternativ som vi föreslagit i vår finansieringsmotion under den allmänna motionstiden 1985. Därför vill jag i detta sammanhang hänvisa till det finansieringsförslaget.
Herr talman! Monica Andersson talade i sitt anförande om att den här försäkringen innebar en viktig jämställdhetsreform. Då kan jag säga så här: Även när det gäller olika barnomsorgsformer kan man åtminstone tala om jämlikhet. Fördomar hörde jag talas om. Det är svårt att komma åt dem. Den fördom som odlas att det näst intill skulle utbryta kaos om man hade en privat barnomsorg och en privat barnläkare tror jag är väldigt svår att komma åt. Vi gör så gott vi kan. Sedan undrar jag — jag har faktiskt undrat många gånger — varifrån alla dessa välbeställda människor kommer. Gott om välbeställda människor är det i Monica Anderssons och andras föreställningsvärld. De som jag känner är ganska ordinära människor, som faktiskt betalar sin skatt, ofta ganska betydande skatt dessutom. Vad är det som säger att dessa människor — om de får välja — icke skulle vilja ha en alternativ omsorgsform eller alternativa läkare?

Herr talman! Det är ju så att de moderata propåerna om privatisering ingår som ett led i en målmedveten strategi som moderaterna har och som framgår av olika dokument, t.ex. motioner som har hänvisats till i andra utskott, som handlar om att åstadkomma systemförändringar i samhället. Man vill åstadkomma ett system som på sikt kommer att leda till att den som har den tjockaste plånboken också får tillgång till den bästa vården och omsorgen. Det är ett system som vi inte vill vara med om. Därför slår vi vakt om den generella välfärdspolitiken. Siri Häggmark svarade inte heller på min fråga om hur ni ser på att försäkringen skulle utgå till besök i privat barnhälsovård. Försäkringen skall ju kunna gå ut ungefär lika till alla föräldrar i vårt land, men om man låter den användas för privat barnhälsovård kommer man att gynna de föräldrar som bor i de delar av landet där det finns en god tillgång på läkarvård, och det är ju framför allt i storstäderna. Det är precis samma diskussion vi hade om sjukvården. Margö Ingvardsson raljerade över att jag påpekade att föräldraförsäkringspropositionen innebär en förbättring av föräldraförsäkringen. Jag tror att Margé Ingvardsson är ganska ensam om den uppfattningen att det inte skulle vara fråga om någon förbättring. Det handlar väl också om ett senkommet försvar för den linje som vpk har, att inte medverka till ett avdrag för förlossningsvård för den begränsade grupp som det rör sig om, de som föder friska barn. Sedan återkommer Margé Ingvardsson till vpk:s olika förslag till finansiering, t.ex. skatt på realräntor. Det är ganska typiskt för vpk att inte våga gå in i en realdiskussion om finansieringen utan hänvisa till finansieringsformer av ett slag som kräver omfattande utredningar. På den punkten håller frågan på att utredas inom finansdepartementet. Vpk vill alltså inte ta något reellt ansvar för de reformer som diskuteras här i kammaren. Hon raljerar också med diskussionen om kvotering och säger att man inte skulle kunna informera bort fördomar. I alla fall har arbetarrörelsen under hela sin existens varit uppbyggd på att agitera emot fördomar och kämpa för förbättringar på olika områden i vårt samhälle, och vi har varit ganska framgångsrika med den metoden. Vi har också alltid ansett att man skall skapa sådana ekonomiska villkor för folk att man kan uppnå reell jämställdhet. Det är precis detta propositionen handlar om när den föreslår att fäderna skall kunna få ledighet med den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är ganska avslöjande att Kenth Skårvik när det gäller hela finansieringsdiskussionen hänvisar till folkpartiets motion om finansieringen i statsbudgeten. Man kan ju slå upp den och titta där, så ser man att han vill finansiera det här förslaget genom att försämra sjukförsäkringen för stora grupper, genom att genomföra privatisering och genom att följa med moderaterna i deras attacker mot välfärdssamhället.
Herr talman! Enligt propositionen tillförs det inga nya resurser till förbättringarna inom föräldraförsäkringen, utan förbättringarna skall helt finansieras inom försäkringens ram. I och med att vi nu avvisar BB avgifterna, måste man ta in 19 milj.kr. från något annat håll, annars skulle hela finansieringen ske inom systemets ram. Vi är. visst villiga att ta en reell diskussion om andra möjligheter att finansiera de föreslagna förbättringarna. Jag har pekat på olika vägar. Det är klart att man måste utreda förutsättningarna för att införa en skatt på realräntor, men ett annat förslag behöver man inte utreda, nämligen att hålla kvar den extra förmögenhetsskatt som vi hade under 1984. Det gick alldeles utmärkt. Den miljard som förmögenhetsskatten gav anser regeringen att man har råd att avstå från. Men när det gäller att förbättra stödet till barnfamiljer och föräldrar med handikappade barn finns det inte 19 milj.kr. Hur kan Monica Andersson förklara detta? Jag är tacksam för att jag fick möjlighet att komma tillbaka till riskerna i arbetsmiljön för gravida kvinnor. Det är helt klart en förbättring att gravida kvinnor nu kan få vara hemma, om det enligt arbetsmiljölagen finns uppenbara risker i arbetsmiljön. Men enligt föreskrifterna i lagen är det enbart arbete med bly som ger denna rättighet. Vi vet redan nu att man på mycket goda grunder kan misstänka att exempelvis arbete med lösningsmedel förorsakar fosterskador. Vi menar att det finns områden där misstankarna är så starka att det redan i dag är skäl att, på samma sätt som vid blyarbete, omplacera gravida kvinnor. Det är det som vi förespråkar i vår reservation 1.
Herr talman! I dag är det faktiskt bara de s.k. välbeställda som har möjlighet att betala för alternativa vårdformer. Jag sade förut att jag inte bryr mig så mycket om de välbeställda, för de klarar sig alltid. Vad vi vill är att alla skall få möjlighet att fritt välja vårdform och läkare. Alla skall, oberoende av tjockleken på plånboken, kunna välja fritt. Det är ett ganska märkligt resonemang som ofta förs i dessa sammanhang. Om någon råkar ha det litet bättre, får det till följd att vi andra till varje pris måste ha det sämre, eller åtminstone ha det lika dåligt. Det är en filosofi som jag alltid har haft svårt att förstå mig på. Vi skall de facto vara glada över att det är några som har det bättre. Det är i dag alltför många som skulle behöva få en annan möjlighet att välja, utan att tvingas gå över dyrbara alternativ. Vi moderater vill ge människorna den valmöjligheten, som skall gälla lika för alla. Vi säger: Valfrihet för alla under samma villkor.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga några ord till Monica Andersson beträffande finansieringen. Det är ganska typiskt av socialdemokraterna att i detta sammanhang rycka loss enstaka förslag i en stor ekonomisk-politisk motion. Jag tror inte att det över huvud taget är de ekonomisk-politiska motionerna inför vårsessionen av detta riksmöte som vi skall diskutera här i dag. Men det är ganska typiskt att socialdemokraterna gör på detta sätt, i stället för att betrakta motionen som en helhet och se vad som mer står i den. Det jag förut ville rikta uppmärksamheten på var att en finansiering av det förslag som vi har ställt oss bakom finns med i den ekonomisk-politiska motion som vi har väckt. Jag tycker att Monica Andersson skall läsa hela motionen och studera vilka fler förslag som står där, både på plusoch på minussidan.
Herr talman! Det var inte jag, Kenth Skårvik, som ryckte loss frågan om finansieringen ur folkpartimotionen. Det gjorde Kenth Skårvik själv, när han försökte krypa undan frågan varför folkpartiet inte vill vara med om att finansiera den här propositionen. Till Margé Ingvardsson: För alla utom vpk är det tydligen uppenbart att vi har mycket hårt trängda statsfinanser. Om vi skall kunna genomföra reformer måste vi göra det med hjälp av omfördelningar. Vi kan inte låta reformer stå ofinansierade. Margö Ingvardsson hävdar då att det inte skulle vara fråga om någon förbättring om man gör en omfördelning. Den omfördelning som det i det här fallet rör sig om har Doris Håvik på ett alldeles föredömligt sätt redan redogjort för. Den kommer att innebära att en väldigt liten grupp, med friska barn, får ett avdrag för förlossningsvård motsvarande det avdrag som alla andra får när det gäller sjukhusvård. Så till vpk:s motion om risk för fosterskador på grund av faktorer i arbetsmiljön. Med sin reservation på den här punkten slår faktiskt vpk in öppnar dörrar. Det är uppenbart att den som skrivit motionen i den här frågan inte kan ha läst propositionen, även om vpk gjort stor affär i massmedia av vad som står där. Motionärerna säger t.ex. att det måste finnas någon instans i samhället som tar på sig ansvaret för bedömning av arbeten där stark misstanke om risk för fosterskador föreligger. Enligt motionen skulle f.n. arbetarskyddsstyrelsen vara lämpligast för den uppgiften. Man behöver bara läsa innantill i propositionen för att konstatera att arbetarskyddsstyrelsen sedan länge har denna arbetsuppgift. Redan nu håller man där på med ett arbete som syftar till att utvidga bestämmelserna i lagens 3 kap. 16 §. Siri Häggmark säger att moderaterna vill ha en politik som innebär att det är lika för alla och valfrihet för alla. Ingenting kan vara lögnaktigare. Det är ju precis den politik ni inte står för. Ni vill ha en politik som gynnar de välbeställda och en politik som ger valfrihet för de välbeställda på de breda folklagrens bekostnad. Sedan hävdar ni att den offentliga sektorn medför att alla har det ungefär lika dåligt. Men den generella välfärdspolitik som socialdemokraterna har byggt upp här i landet handlar om att höja kvalitetsnivån för alla i samhället. Alla skall ha samma rätt, oavsett yrke, inkomst eller status i samhället. Alla skall ha samma möjligheter att ta del av den sociala tryggheten. Därför har vi också byggt upp en generell välfärdspolitik som går ut på att det skall vara lika för alla i samhället. Den politik som moderaterna förordar är en politik som redan tillämpasit.ex. USA, där man har en omsorgsform som bygger på privata lösningar och som innebär att den som har den tjockaste plånboken har tillgång till den bästa vården. Sådana propåer från moderaterna säger vi bestämt nej till.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 innehåller en hel del bra förslag till åtgärder för föräldrar till handikappade barn. Inom handikapprörelsen har vi länge arbetat för många av de förbättringar som nu föreslås. En del av dem är riktade direkt till de handikappade, och andra får indirekt till effekt att föräldrar till handikappade barn får en bättre situation. Allt detta välkomnar vi självfallet, även om vi samtidigt kan konstatera att det kvarstår angelägna behov som behöver tillgodoses. I denna sena timme av debatten skall jag begränsa mig till några reflexioner kring den fördelningspolitiska diskussion som har förts — låt vara ”i det lilla formatet”, som någon påpekade. Diskussionen gäller BB-avgifterna. Det regeringen vill åstadkomma är ju att skapa en resurs som kan bidra till finansieringen av angelägna förändringar och förbättringar inom föräldraförsäkringen. Socialministern har då sett möjligheten att låta även kvinnor som genomgår en komplikationsfri förlossning vidkännas en avgift på samma sätt som när det gäller kvinnor med komplicerade förlossningar — det kan vara fråga om kejsarsnitt, missfall eller flerbarnsfödslar. Jag tycker för min del att tillräckligt är sagt för att motivera det rimliga i införandet av en sådan avgift. Vilka är det som protesterar mot avgiften? Jo, det är representanter för de borgerliga partier som i andra sammanhang har lagt fram förslag om försämringar av sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, arbetslöshetsersättningen och mycket annat. Jag har mycket svårt att se logiken ur fördelningspolitisk synpunkt i de resonemang som har förts här. Sjukhusvistelse i samband med den lyckliga tilldragelsen kring en normal födsel skall man inte avgiftsbelägga, men sjukhusvistelse för dem som på olika sätt råkar illa ut och hamnar i sjukhussängen skall man avgiftsbelägga. Jag har som sagt svårt att se logiken i det resonemanget. För vpk:s del är situationen något annorlunda. Om jag är rätt underrättad har vpk i olika sammanhang verkat för en avgiftsfri sjukvård. Mot den bakgrunden får man föra dessa resonemang på ett annat sätt. Nu finns det ändå avgifter inom sjukvården, och man kan fråga sig vad det är som skulle motivera att kvinnor i den här lyckliga situationen skulle slippa ifrån en avgift när de hamnar på sjukhus av denna anledning. Jag tycker att det hade varit rimligt om vpk hade gått med på den här finansieringen. Jag tycker det alldeles särskilt av ett skäl som jag strax skall komma till, herr talman. Jag känner till att det i debattens sista stund inom utskottet presenterades ett förslag till kompromiss för vpk:s representanter. Det fanns en möjlighet att resonera sig fram till en lösning som skulle bestå i att vpk gick med på avgifterna mot att vissa ytterligare förbättringar genomfördes på handikappområdet. De diskussionerna avvisades av vpk, och därför kunde de aldrig föras vidare. Jag beklagar verkligen detta. Här hade vpk en möjlighet, såvitt jag förstår, till praktisk medverkan till förbättringar på handikappområdet. När förslaget om en avgift för komplikationsfria förlossningar ställdes mot förbättringar på handikappområdet, då valde vpk att bibehålla sin ursprungliga linje och slå vakt om att inga avgifter skulle införas för förlossningsvård. Detta kan jag inte annat än beklaga, herr talman.

Herr talman! Jag vill tala om för Bengt Lindqvist att bland våra reservationer till detta betänkande har vi tre reservationer som samtliga upptar angelägna förbättringar för föräldrar med handikappade barn. Vi vet nu att vi får avslag på dessa reservationer vid behandlingen här i dag, men vi ger inte upp. Vi har under årets allmänna motionstid skrivit nya motioner, där vi upprepar dessa krav på förbättringar för föräldrar med handikappade barn. Det finns alltså fortfarande möjligheter för socialdemokraterna att genomföra de förbättringar som de säger sig ömma så för. Bengt Lindqvist tar här upp att det i slutet av utskottsbehandlingen av detta ärende fördes fram förhandlingsinviter om att byta BB-avgifterna mot vissa förbättringar för handikappade. Vi avvisade de inviterna, för vi tycker inte om den sortens hästhandel med förbättringar för behövande grupper. Vi är inte villiga att byta behoven för en grupp, som har stora behov, mot behoven inom en annan grupp som också har stora behov. Vi pekar på andra finansieringsmöjligheter. Tycker inte Bengt Lindqvist att det medför några problem när han inom handikapprörelsen går ut och säger, att för att förbättra för de handikappade, måste man ta in 19 milj.kr. i BB-avgifter för dem som föder utan komplikationer — och samtidigt tala om att regeringen hade råd att avstå från 1 miljard i extra skatt från de förmögna? Är inte detta ett problem, Bengt Lindqvist?
Herr talman! Här fanns det när det gäller den uppläggning som både jag och Marg6 Ingvardsson har skildrat en möjlighet för vpk att i praktisk handling visa att vpk är berett att flytta fram positionerna ytterligare på handikappområdet. Den möjligheten avvisades med hänvisning till att det var så viktigt att avstå från införandet av en avgift för de mödrar som har lyckan att föda utan komplikationer. Jag noterar den bedömning som partiet har gjort härvidlag. Inom handikapprörelsen har jag inte svårt att stå upp och försvara min linje. Det är viktigt att skapa resurser för ytterligare förbättringar på handikappområdet, och i det arbetet kommer jag att delta aktivt. Däremot är det nödvändigt att samtidigt föra en politik som gör det möjligt för Sverige att ta sig ur den budgetklämma som landet befinner sig i. Därför måste vi generellt iaktta återhållsamhet när det gäller budgetpolitiken. Det måste finnas täckning för de reformer som man genomför. I ett litet format fanns det här en möjlighet att göra en bra sak. Nu kallar Margö Ingvardsson detta för hästhandel. Det uttalandet får hon stå för, för mig framstår förslaget som praktisk politik som ytterligare kan förbättra situationen för ett antal familjer med handikappade barn.
Herr talman! Jag tror att Bengt Lindqvist klarar att föra ut det här med BB-avgifterna. Vpk har emellertid en annan syn på avgifter inom sjukvården. Vi verkar för att på sikt avskaffa avgifterna inom sjukvård och omsorg, eftersom avgifter alltid fungerar som en spärr för dem som har ont om pengar. Men Bengt Lindqvist svarade inte på hur han inom handikapprörelsen tänker förklara att regeringen har råd att avstå från 1 miljard i extra förmögenhetsskatt, men däremot inte kan plocka fram 19 milj.kr., som det kostar att finansiera de uteblivna BB-avgifterna.
Herr talman! Jag kan i vår ekonomi tänka mig många olika former av resursförstärkningar, och jag är övertygad om att dessa kommer att prövas mycket noga inom finansdepartementet. När tiden är inne kommer det säkert också förslag om resursförstärkningar. Sedan får vi gemensamt försöka se till att medlen utnyttjas dels för att rent allmänt förbättra vår ekonomi, eftersom den är grunden för hela vår välfärd, dels för att också utveckla och förbättra själva välfärden.

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 förelåg många lagtekniska brister. Tack vare goda insatser av utskottskansliet har lagförslaget nu blivit hanterbart. Socialministern är utskottskansliet stort tack skyldig för denna arbetsprestation. Än en gång kommer nu försäkringssystemet att förändras när det gäller föräldraförsäkringen. För de föräldrar som har planerat enligt nuvarande regler innebär förändringarna ändrade förutsättningar, som inte alltid gagnar den egna familjen. Vissa kantigheter i nuvarande försäkringssystem slipas av i förslaget, och det kan väl noteras som positivt. Men f. ö. kommer det troligtvis att skapas nya tolkningstvister om gränsdragningar inom systemet. Genom de brev och telefonsamtal som vi nåtts av under handläggningstiden — och den har varit lång — har det klart framgått vilken betydelse nuvarande särskilda föräldraförsäkring har. Det gäller att själv kunna fördela behovet av ledighet så att det passar semestrar, inskolning och samvaro på daghem och i deltidsgrupper till dess barnet fyllt åtta år. Detta har upplevts som mycket positivt. Nyttjandet har styrts av den egna familjens krav och behov av samvaro med barnen. När denna reform antogs såg vi i centerpar tiet den som ett första försök att genomföra en vårdersättning, till gagn för hela familjen och inte minst för barnen. Därför ser vi i centerpartiet inte någon anledning att förändra denna möjlighet. Vi har därför yrkat avslag på propositionen i denna del. Trots vårt avslagsyrkande vill jag något kommentera delar av förslaget, som en ytterligare förklaring till vårt avståndstagande. För barn i åldern fyra-åtta år införs nu två kontaktdagar per år. Detta är, som vi ser, en klar försämring, och det innebär en ökad styrning från samhällets sida när det gäller vad denna tid skall användas till. Att binda utnyttjandet till samhällets barnomsorg och samhällets barnhälsovård kommer nog att skapa svåra bedömningsgrunder för framtiden. Hur är det t.ex. tänkt att detta skall kontrolleras? Skall försäkringskassa följa med och kontrollera att det inte är inskolning hos en privat dagmamma som sker eller, ännu värre, att det gäller ett daghem i privat regi? Duger det att verksamheten finns med i kommunens barnomsorgsplan, eller skall den ha någon annan legitimation? Jag tycker att problemet är delikat, och jag tycker mycket synd om alla de föräldrar som måste anlita privat dagmamma — ofta på grund av att det inte finns plats i den kommunala barnomsorgen. De straffas ytterligare av detta förslag. När det gäller förlossningsavgiften har utskottet tillstyrkt vårt motionsförslag. Förhållandet blir oförändrat. Det blir alltså en obruten kedja av kostnadsfrihet med mödravårdscentral, förlossningsvård och barnavårdscentral. Debatten har varit av det slaget att detta förslag har uppmärksammats på ett speciellt sätt. Reservanternas mening och hänvisning till att de pengar som skulle sparas skulle användas för de handikappade barnens räkning måste vara en efterhandskonstruktion. Sten Andersson sade uttryckligen att dessa medel skulle finansiera ökade möjligheter för fäderna att ta ut föräldraledighet. Pengarna kan väl inte räcka till fler reformer än de som då aviserades? När det gäller hemmamakeförsäkringen ser vi från centerpartiet det förslag som föreligger som ett förnekande av en grupp medborgare, främst kvinnor. Frivillig försäkring bygger på att det skall finnas pengar till att betala en premie. Vi vet i dag inte något om denna premies storlek. Det är ett besked som många saknar och som kan ha stor betydelse för att ta ställning till förslaget. Men det har regeringens socialminister helt glömt bort att informera om. Blir premien så låg att en hemarbetande har verklig möjlighet att utnyttja försäkringen? Jag tycker att detta förslag är ett svek mot en grupp som visserligen blir mindre och mindre men som kommer att finnas kvar och som beräknas vara ca 200 000 år 1990. Vi i centerpartiet för i stället fram kravet på en grundförsäkring. Det alternativet borde i vart fall kunna utredas, så att det blir ett verkligt alternativ till detta förslag. Tyvärr har vi inte fått stöd för detta, och det framgår av vår reservation, där vi föreslår en höjning av 8-kronan till 48 kr. per dag vid sjukdom. I egenföretagarnas försäkringssystem finns det allvarliga brister. Således kan en egenföretagare få betala egenavgifter som inte ger utdelning för den sjukpenningklass han är placerad i. Jag har tidigare nämnt en kvinna som fick betala egenavgifter för försålda grönsaker som hon själv odlat men som inte får tillbaka något av det hon betalat i egenavgifter. Dessa uppenbara orättvisor skulle man kunna komma till rätta med genom en grundtrygghetsförsäkring som kunde kompletteras med en egenförsäkring, en tilläggsförsäkring som man själv får teckna. Stora administrativa besparingar skulle man också kunna erhålla, alla skulle behandlas lika, och frivilligheten skulle bygga på vad man själv anser sig ha råd att betala för full kompensation vid sjukdom. Det finns alltså många uppenbara fördelar med ett sådant system. Vi har anledning att under våren återkomma till detta förslag. När det gäller sjukpenning vid deltidsarbete är det synnerligt märkligt att regeringen inte ännu har påbörjat något som helst arbete för att komma till rätta med denna orättvisa. Förlusterna vid sjukdom eller vid utnyttjande av rätten till ledighet för vård av sjukt barn gör det ofta mycket svårt för föräldrar som deltidseller skiftarbetar att kunna utnyttja denna möjlighet. Detta skadar naturligtvis barnet och innebär stor oro för föräldrarna under sjukdom. Vi upprepar därför i en gemensam reservation det som inte är främmande för regeringen, men vi hoppas att något initiativ ändå tas för att detta förhållande skall utredas. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationerna nr 5, 17, 19 och 20. Skulle vår reservation nr 5 ej vinna kammarens gehör ber jag att få avge en röstförklaring. Centerpartiet stöder då reservation nr 9 om uttag av kontaktdagar, reservation nr 12 om tillfällig föräldrapenning vid förebyggande barnhälsovård m.m. i privat regi och reservation nr 13 rörande övergångsbestämmelserna.

Herr talman! Socialminister Sten Andersson påstod att jag hade vaknat sent, men vad som hände var att jag fick uppleva samma sak som han, nämligen ett svek från vpk. Vpk begärde nämligen inte votering i ett tidigare ärende, varför jag inte fick någon uppfattning om att behandlingen av detta ärende hade börjat i kammaren. Beträffande frågan om förlossningsvården, som socialministern berörde i sitt anförande, noterar jag den svängning som har skett i debatten från tiden före jul till dess att utskottet antog och justerade föreliggande betänkande. Då gällde inte debatten rätt till ledighet för vård av handikappade barn, utan den handlade om sveket mot fäderna och deras möjligheter att få vara hemma med barnen. Eftersom det har framkommit i debatten kan jag nämna att det har förelegat ett kompromissförslag i utskottet. Men vill man inget med ett kompromissförslag, då får det också den här behandlingen i utskottet. Vill man verkligen åstadkomma en kompromiss, sköter man det betydligt snyggare, och då kan det kanske också tänkas att det blir ett resultat. Jag anser att regeringspartiet självt bör känna sig delaktigt i att resultatet blev som det blev. Sedan anser jag inte heller att man skall göra dessa omfördelningar mellan barnfamiljerna; man ställer grupp mot grupp. På så sätt skapar man opinioner för förslag, som man annars kanske inte hade kunnat genomföra. Jag sade i mitt anförande att det är en obruten kedja mellan mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård, där man nu spränger in en kil i förlossningsvården. Man kan väl då misstänka att det finns synpunkter också på de två andra delarna, där det naturligtvis också skulle kunna göras besparingar. Det är bl.a. av detta skäl som vi i centerpartiet ställer upp på att avslå denna proposition.

Herr talman! Socialministerns taktfulla påpekande för Karin Israelsson att allt vad hon hade att säga redan var bemött i debatten gäller i exakt samma utsträckning socialministerns inlägg. Att han anser sig behöva lägga hela tyngden av sin auktoritet till Doris Håviks och andras tidigare insatser må vara en intern fråga mellan er. Vad socialministern har att säga om sina vedermödor när han stod ensam i stormen rör mig djupt. Hans valtaktiska spekulationer och önskedrömmar har inte i en familjepolitisk debatt att göra. Herr talman! Jag nöjer mig med att, med en lätt ändring av en tidigare i dag av flera talare använd formulering, till protokollet få antecknat att socialministerns prestation i debattens tolfte timme icke ger mig behov av ytterligare inlägg i detta replikskifte.

Herr talman! Socialministern försöker, precis som Doris Håvik tidigare gjorde, att göra förslaget om BB-avgifter till en fråga om logik helt enkelt. Han frågar: Vilken logik talar för att kvinnor som föder ett barn komplikationsfritt skall slippa betala för maten, när de ligger på BB? Han säger att samma regler bör tillämpas för alla, dvs. ligger man på sjukhus eller på BB, så skall man i alla fall betala de matkostnader som man annars hade haft hemma. Om man instämmer i det resonemanget om logik, är det väldigt märkligt att socialdemokraterna i den här propositionen vill undanta dem som bara får ersättning enligt garantinivån. Om de hade varit hemma, skulle de också haft kostnader för maten, oavsett vilken inkomst de har. De kanske äter litet sämre och litet billigare, men kostnader för maten har vi ju alla enligt socialdemokraternas sätt att resonera logiskt. Skall man dra logiken fullt ut, förstår vi vad vi har att vänta oss. Då blir nästa förslag att även de som bara har garantibeloppet också kommer att få betala för maten, för mat skulle de ju ändå ha när de är hemma. I förlängningen kan det här leda till att avgifterna ökas ännu mer. Det är detta vi kommunister vill förhindra, för vi har en annan syn på avgifter inom vården. Socialministern har sagt att den här debatten har belyst villkoren för fördelningspolitiken. Jag kan till viss del hålla med honom om detta, för jag får inte svar från någon socialdemokrat, när jag vill att man skall förklara hur man har råd att avstå från 1 miljard i förmögenhetsskatt, men att man har svårt att finansiera 19 miljoner som detta med BB-avgifterna skulle innebära. Avslutningsvis vill jag ta tillbaka en del av vad jag tidigare sagt om allmänna rådande värderingar inom socialdemokratin och om synen på vårdavgifter. Det är ju faktiskt så, att flera ledande socialdemokrater — framför allt landstingspolitiker — stod upp samma dag som det här offentlig gjordes och talade om, att de aldrig skulle medverka till att BB-avgifter infördes.
Herr talman! Inom folkpartiet är vi absolut på det klara med att det blir få möjligheter att genomföra några större reformer i framtiden på socialförsäkringssidan, och att det kommer att få göras mycket av omfördelningar. Vi har också sagt — och jag framhöll detta i mitt inledningsanförande — att vi tycker att mycket av det som föreslagits i propositionen är bra — det har vi alltså ställt upp bakom. Jag vill också i detta sammanhang påpeka att mycket av vad socialministern tog upp har vi gått igenom vid flera tillfällen under den här debatten. Därför tycker jag det är meningslöst att köra i gång en debatt om dessa saker nu igen. Jag vill bara, eftersom Ingemar Eliasson inte är närvarande och således inte kan försvara sig, säga att jag tror att även socialminister Sten Andersson vid flera tillfällen har fått böja sig för den socialdemokratiska gruppens majoritetsförslag. Jag kan inte tro att socialministern är så fantastisk, att han hittills alltid har fått igenom sina förslag.

Herr talman! Det kan vara en aning svårt att hänga med i socialministerns tal om logik. Han anser att det är logiskt att alla betalar för maten när de ligger på sjukhus, oavsett om det är fråga om en komplikationsfri förlossning eller en förlossning med komplikationer. Då frågar jag: Kan vi vänta oss förslag från socialdemokraterna om att även de som enligt detta förslag skall vara befriade från avgift kommer att påföras ett avdrag på sin sjukpenning eller, om de inte har sjukpenning, en direkt inbetalning av motsvarande summa? Om man skall följa socialministerns logiska resonemang, måste detta bli konsekvensen. Jag vill även återkomma till socialministerns propåer om vilka som går i armkrok med vilka. Vpk skulle enligt socialministern gå i armkrok med borgarna. Vad kan man då kalla socialdemokraternas turer i försvarsuppgörelsen med de borgerliga partierna, när socialdemokraterna tillsammans med borgarna anslog 600 milj.kr. om året i tre år till ökade försvarskostnader? Det blir sammanlagt 1,8 miljarder kronor. Var inte detta att gå i armkrok med de borgerliga?

De nu föreliggande planerna förutsätter att även måndagen den 10 och tisdagen den 11 juni tas i anspråk för riksdagsarbete. Enligt utskottens beräkningar blir nämligen debatterna i anslutning till de betänkanden som skall behandlas i kammaren efter påskuppehållet så tidskrävande att kammaren ständigt kommer att ha en eftersläpande ärendebalans fram till sistnämnda dag. Utskotten kommer emellertid att kunna bordlägga alla betänkanden i sådan tid att de, om debattiden det medger, kan behandlas i kammaren under vecka 23, eventuellt med utnyttjande även av lördagen den 8 juni. Talmanskonferensen uttalade att det med hänsyn till kammarens mycket ansträngda arbetsprogram självfallet är angeläget att utskotten planerar debatterna i anslutning till sina betänkanden rationellt och att partigrupperna verkar för att ledamöterna iakttar största möjliga koncentration i debatterna.
Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilken bedömning regeringen har av Palestinagrupperna i Sveriges verksamhet i Sverige och vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller vidtar när fall av utländsk infiltration uppdagas i svenska solidaritetsrörelser. Det saknas anledning för mig att i detta sammanhang redovisa någon bedömning av Palestinagruppernas verksamhet i Sverige. Jag vill emellertid framhålla att denna organisation, liksom andra motsvarande sammanslutningar, åtnjuter rättsväsendets skydd mot olika former av brott. Det ankommer emellertid i första hand på polis och åklagare och inte på regeringen att pröva sådana frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det är ju inte första gången vi har anledning att ta upp palestinierna, palestinska organisationer och svenska solidaritetsorganisationer för Palestina här i den svenska riksdagen, och det blir förmodligen inte heller den sista. Jag kan påminna om att vi för inte särskilt många år sedan hade en mycket stor sådan här affär under den borgerliga regeringens tid. Hot om massutvisning vilade över 35-40 palestinier, flertalet av dem bosatta i min hemkommun, Uppsala. Den dåvarande socialdemokratiska oppositionen agerade då ganska bestämt och positivt för palestiniernas sak. Jag hoppas att denna positiva syn också finns i den nuvarande regeringen, när man har bytt från oppositionsställning till regeringsställning. Min fråga är föranledd av de uppgifter som har kommit ut, bl.a. i några artiklar i tidskriften Tempus, som föranledde Palestinagruppernas ordförande Yvonne Fredriksson att göra ett inlägg i Aftonbladet, varpå justitieministern gick in med en replik. Jag skulle vilja höra litet närmare om justitieministerns och därmed regeringens uppfattning, och det är därför jag har ställt den här frågan. Jag kan naturligtvis inte hålla med om att det saknas anledning för justitieministern att redogöra för eller diskutera den här saken. Det finns mycket stor anledning att göra det.

Jag tycker att justitieministerns svar i Aftonbladet är väldigt tunt och intetsägande. Justitieministern svarar på frågan om man kan anse att de svenskar som arbetar i en organisation som Palestinagrupperna i Sverige är att anse som terrorister: ”Att pröva den organisation som Y.F. är ordförande i bör inte behövas, om den beskrivning hon själv ger av organisationen är korrekt.” Men det är ju inte så intressant. Frågan är om justitieministern och regeringen anser att den deklarationen är korrekt och vilken uppfattning man har om organisationen. På den punkten finns det som sagt all anledning att höra vad justitieministern tycker.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Rune Johansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att planerna på nedläggning av kriminalvårdsanstalten Västergården upphävs eller omprövas. Beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna har under senare tid minskat avsevärt. Dessutom får lokalanstaltsorganisationen under budgetåren 1984 86 genom den pågående utbyggnaden ett tillskott av sammanlagt ca 220 nya platser. Mindre ändamålsenliga anstaltsplatser måste därför stängas. Mot denna bakgrund har regeringen i dag beslutat att lägga ned kriminalvårdsanstalten Västergården.